Fru talman! Fredrik Schulte har frågat statsministern om statsministern delar interpellantens bedömning att ett blocköverskridande samarbete försvåras av regeringens allmänpolitiska inriktning och hur statsministern avser att åstadkomma ett konstruktivt samarbete över blockgränsen. Interpellationen har överlämnats till mig. Stefan Löfven har sedan valet 2014 haft riksdagens förtroende att som statsminister leda en minoritetsregering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Samtidigt saknar de nuvarande partikonstellationerna majoritet i kammaren. Eftersom de fyra borgerliga partierna har uteslutit att föra samtal om den ekonomiska politiken ingicks i december förra året en bred politisk överenskommelse med innebörden att den partikonstellation som samlar flest mandat i riksdagen ska få bilda regering och få igenom sitt förslag till budget. Sedan budgetpropositionen överlämnades till riksdagen i höstas har de borgerliga partierna dock valt att lämna överenskommelsen. Den politiska inriktningen i den budgetproposition som regeringen har överlämnat till riksdagen är en följd av den överenskommelse som gällde. Eftersom de borgerliga partiernas företrädare känner till detta delar jag inte Fredrik Schultes bedömning att det är regeringens politiska inriktning som hindrar ett brett politiskt samarbete. Regeringen har alltsedan den tillträdde varit öppen för samtal med de borgerliga partierna om samarbete, både i enskilda frågor och om den ekonomiska politiken. Regeringen är även fortsättningsvis öppen för samtal med de borgerliga partierna. Det är enligt min bedömning de borgerliga partiernas vilja att föra samtal med regeringen som avgör om samarbete är möjligt. I samtliga fall som de borgerliga partierna tackat ja till att föra samtal med regeringen har breda överenskommelser sedermera slutits. Det gäller försvar, betyg och amorteringskrav och nu senast migration och etablering. I de fall som de borgerliga partierna avvisat samtal med regeringen har blocköverskridande av naturliga skäl inte heller kommit till stånd. Tredje vice talmannen konstaterade att interpellanten inte var närvarande i kammaren och förklarade överläggningen avslutad.